Herr talman! Sören Lekberg påstår sig inte förstå varför de borgerliga 25 november 1987 ledamöterna vill lagstifta mot kollektivanslutningen när nu socialdemokra= == Jm g terna själva har avskaffat denna. Men så är det ju inte. Socialdemokraterna har inte avskaffat kollektivanslutningen. Situationen har således inte förändrats ett enda dugg. Kollektivanslutningen pågår alltjämt, och den skall finnas isin nuvarande form under ytterligare ett antal år. Därefter skall den ersättas med någonting som i princip innebär detsamma som den nuvarande anslutningen. Det skall nämligen bli en organisationsanslutning. Men det innebär i realiteten att människor som icke vill tillhöra det socialdemokratiska partiet och som icke vill medverka till att driva socialdemokratisk politik tvingas att göra det genom sina medlemsavgifter. Det är otillständigt att den här hanteringen skall fortsätta. Sören Lekberg menar att vårt krav innebär att organisationsfriheten inskränks. Men vad är det som säger att man vill inskränka organisationsfriheten, när man hävdar att medlemskapet skall vara individuellt och frivilligt? Det är ju det enda vi begär. För oss framstår det som fullkomligt självklart. Det framgår med all tydlighet i det lagförslag som ligger på riksdagens bord och som utarbetats med anledning av motioner från de borgerliga partierna. Det är således uteslutande en individuell och frivillig anslutning till ett politiskt parti som vi vill ha. Jag frågar Sören Lekberg: Vad är det för fel med det kravet? På vilket sätt skulle det innebära en inskränkning av organisationsfriheten? Sedan hävdade Sören Lekberg att det under årens lopp har varit möjligt att vidta en lång rad åtgärder i vårt samhälle just därför att det har förekommit en kollektiv anslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Men, Sören Lekberg, det är ett befängt påstående. Sören Lekberg inbillar sig väl ändå inte att dessa åtgärder inte hade vidtagits om kollektivanslutningen inte hade funnits. Det är ju alldeles självklart att åtgärderna i fråga har beslutats på vanligt sätt, dvs. i riksdagen. Detta har således inte ett dugg med kollektivanslutningen att göra och kan därför rimligen inte vara något skäl för kollektivanslutning till ett politiskt parti. Nej, herr talman, det finns bara en enda åtgärd att vidta i detta sammanhang, om vi vill bli av med en sak som rimligen inte ingår i ett demokratiskt samhälle, och det är att lagstifta mot kollektivanslutningen. Socialdemokraterna själva begriper ju inte att kollektivanslutningen inte hör hemma i en demokrati.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Sören Lekberg utifrån mitt påstående att individens frihet att själv fatta ståndpunkt i en så pass viktig fråga som den om anslutningen till ett politiskt parti är en självklarhet för oss i folkpartiet. Varför är alltså inte individens frihet i detta avseende självklar för socialdemokraterna? Jag vill ha ett svar på den frågan. Sedan något beträffande lagen. Landets främsta jurister i lagrådet, som vi i konstitutionsutskottet ofta hänvisar till, har sagt att det lagförslag som framförts motionsvägen är fullt acceptabelt. Varför arbetar vi då fortfarande på att få en lagstiftning på detta område? Ja, arbetet bör gå snabbare än vad 1 den socialdemokratiska partikongressen har uttalat när det gäller avslutandet av kollektivanslutningen. Det finns nämligen ett tryck utifrån landet från människor som vet sig fortfarande vara kollektivt anslutna till socialdemokraterna. Arbeta ihärdigt, säger de, vi har svårt att agera. Belys i en riksdagsdebatt det odemokratiska i sättet att ansluta medlemmar! Det känns skönt att vi inte är glömda i vår fördömelse, som vi upplever att den kollektiva anslutningsformen fortfarande är. Så vill jag i likhet med Hans Nyhage understryka när det gäller de reformer som Sören Lekberg menar är genomförda uteslutande i samverkan mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, att det väl ändå är här i riksdagen som besluten är fattade, i många fall i stor enighet. I varje fall vet jag från folkpartiets historia att vårt parti har varit med på dessa reformer. Vi hoppades på opinionsbildningen, men först sedan man inom vänsterpartiet kommunisterna antydde att man avsåg att lägga ned sina röster efter 1985 års val blev det riktig fart på socialdemokraterna i den här frågan, dock inte tillräckligt. Vi hävdar att vi fortfarande behöver arbeta ihärdigt för att en lag skall komma till stånd, så att den kollektiva anslutningen till det socialdemokratiska partiet verkligen får ett slut.
Herr talman! Det är ganska märkligt att höra företrädare för socialdemokraterna tala om principer i detta sammanhang. Sanningen är ju den att ni har varit fullständigt principlösa, såvida ni inte anser att det är en helig princip att den enskilde individen inte skall få bestämma vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra. Det är ju den principen som ni har hävdat här genom alla år, när frågan om kollektivanslutning har diskuterats. Det är inte alls så att vi har kommit med lagstiftningsförslag, när den socialdemokratiska partikongressen höll på att ändra sig. Det är ju så att den socialdemokratiska partikongressen under ett förfärligt krånglande har börjat att ändra sig, när vi har kommit med lagförslag. Om det inte här i riksdagen hade funnits opposition mot kollektivanslutningen, om inte de andra partierna så ihärdigt hade kritiserat detta förfärliga system, så hade det socialdemokratiska partiet aldrig ändrat sig. Det har inte funnits någon som helst inre vilja inom socialdemokratin att slå vakt om den enskilde individens fundamentala rättigheter när det gäller att bestämma vilket parti han skall tillhöra. Vad är det för en princip, Sören Lekberg, som säger att centerpartister, moderater, vpk-are, folkpartister som är anslutna till en facklig organisation skall tvingas in i det socialdemokratiska partiet? Vad är det för en princip som ligger till grund för en sådan ståndpunkt? Det nya förslag som nu föreligger, ett förslag som flera av oss här har belyst men som Sören Lekberg inte alls tog upp till behandling, är ett mycket märkligt förslag. De organisationsmedlemmar som har en annan politisk uppfattning tvingas att finna sig i att den organisation som de tillhör och vill stödja ansluts till det socialdemokratiska partiet. Vad är det för en grundläggande princip som ligger bakom en sådan ordning? Principen är, såvitt jag kan se, penningbegäret. Man vill ha in pengarna helt enkelt. Möjligheterna att reagera försämras egentligen på ett sätt med det nya systemet. Någon möjlighet att reservera sig mot organisationsanslutningen — Prot. 1987/88:31 kommer ju inte den enskilde individen att ha i framtiden. 25 november 1987
Herr talman! Låt mig en gång för alla slå fast att den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att övergå från kollektiv anslutning till individuellt medlemskap. En medlem i en facklig organisation kan i fortsättningen bara bli medlem i det socialdemokratiska partiet om han eller hon själv ansöker om det. Därmed tror jag att ni har fått svar på er fråga på den punkten och att jag slipper ifrån att diskutera mer med Börje Stensson om detta med friheterna. Det är helt uppenbart att den enskilde medlemmen har friheten att själv avgöra om han skall vara med eller inte. Jag försökte i mitt inledningsanförande belysa den märkliga helomvändning som folkpartiet och centern har gjort i fråga om kollektivanslutningen. Tidigare har man mycket hängivet värnat föreningsrätten och i stället förlitat sig till riksdagsuttalanden och opinionsbildning. Inte ens när man hade en egen majoritet i riksdagen ville man tillgripa lagstiftning. Så sent som 1980 uttalade centerpartiets talesman att det fanns en klar rågång mellan centern och moderaternas uppfattning på det här området. Centern ville då driva opinion mot kollektivanslutningen men inte som moderaterna i lag föreskriva regler för hur enskilda organisationer ordnar sitt inre liv. Centerns talesman slog då bestämt fast att centerpartiet inte kunde se frågan isolerad från andra föreningsoch organisationsfrågor. I ett annat sammanhang sade man att varje försök att genom lag reglera partiernas inre liv måste avvisas. Dessa principer, som 1980 var så vägledande, spelar tydligen inte längre någon roll och saknar helt värde för centerpartiet. Nu finns det inte längre någon rågång mot moderaterna. Av Hans Nyhages och Bertil Fiskesjös inlägg här i kammaren framgår klart att man nu tydligen har ambitionen att gå litet längre. Nu vill man tydligen reglera organisationernas rätt att fördela sina egna pengar.
Herr talman! Sören Lekberg hävdar återigen att man har övergått till individuellt medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Därmed borde krav på lagstiftning icke behöva förekomma, hävdar han. Det låter vackert, om man hade stannat vid en övergång till individuellt medlemskap, men så är det inte. Därutöver tillgriper man ju i stället organisationsanslutningen. Därmed har man garanterat att på det sättet få icke-socialdemokrater att medverka till att bekosta den socialdemokratiska politiken. Det är det vi reagerar emot. Det är det vi hävdar är galet — att människor som icke är socialdemokrater skall tvingas att medverka till att bekosta socialdemokratisk politik. Återigen: Vad är det som är så svårt att förstå i detta att man skall stanna vid att var och en skall ha rätt att ansluta sig individuellt och frivilligt till ett politiskt parti? Vad är det som är så svårt att fatta i denna mycket elementära princip? Jag yrkar än en gång, herr talman, bifall till reservationen.
Herr talman! Jag får tacka Sören Lekberg för deklarationen om att individens frihet när det gäller att söka medlemskap i politiskt parti blir fullständig efter 1991. Kan jag då få det erkännandet från Sören Lekberg att man för närvarande har ett odemokratiskt sätt att fånga in medlemmar till det socialdemokratiska partiet, men att efter 1991 full demokratisk rättighet även på det området uppnås i vårt land? För folkpartiet är inte motståndet mot kollektivanslutningen partitaktik. Principerna är inget utanverk utan själva hjärtpunkten i tanken om den enskildes frihet, frihet att ta ställning, frihet att välja och ge utlopp för sina idéer och sitt val. Varje medlemsvärvare i ett parti och varje partiaktivist vet att det för många människor är ett drastiskt och ibland högtidligt steg att bli medlem i ett parti. Det är ett uttryck för en integritet som facket och socialdemokratin hänsynslöst trampat och fortfarande trampar under fötterna genom kollektivanslutningen — ända fram till 1991 då den fullständiga friheten på detta område kan komma. Men som sagt, jag skulle önska ett erkännande från Sören Lekbergs sida här i kammaren om att det för närvarande är och under 90 år har varit odemokratiskt.
Herr talman! Sören Lekberg roar sig fortfarande med att tala om principer. Jag tycker att han borde vara mycket försiktig med detta. Som jag betonade i mitt tidigare inlägg har det funnits en fullständig principlöshet från socialdemokratins sida när det gäller den enskilda människans rätt att själv bestämma vilket parti vederbörande skall höra till. Det har rört sig om en maktutövning som har dikterats av en önskan att sopa in pengar ifrån folk som över huvud taget inte har haft några sympatier för det socialdemokratiska partiet. Det är sanningen. Det är möjligt att det är de principerna som Sören Lekberg borde försöka försvara. När det gäller vår inställning i denna fråga så har principen hela tiden varit att kollektivanslutningen skall upphöra. Vi trodde — och då kan naturligtvis Sören Lekberg beskylla oss för att vara enfaldiga — att det socialdemokratiska partiet skulle rätta sig efter riksdagens beslut. Men, ack nej. Det maktfullkomliga socialdemokratiska partiet struntar i vad riksdagen beslutat. Vi har då gått vidare med krav på lagstiftning. Det har således varit en logisk följd av att socialdemokraterna struntat i riksdagens uttalande om att kollektivanslutningen skall upphöra. Den här nya ordningen skall införas efter tre år och 37 dagar, säger Sören Lekberg. Han är tydligen stolt över det socialdemokratiska partiets fantastiska förmåga att genomföra organisatoriska förändringar snabbt. 37 dagar hade väl varit en lämplig tid för att kunna genomföra en sådan här sak — krångligare är det inte. Vad är det för bekymmer med att ha en bestämmelse som säger att alla som vill vara med i vårt parti skall anmäla sig själva? Det har ju alla andra partier. Det är den enklaste sak i världen. Det förhållandet att ni skall ha en så kolossalt lång övergångstid innebär ju bara att ni vill fortsätta kollektivanslu ta sådana som över huvud taget inte har några sympatier med det Prot. 1987/88:31 socialdemokratiska partiet. 25 november 1987 Sören Lekberg berörde inte heller ett dugg den nya ordning som ni vill JZtoläama män införa — alldeles i onödan. Även den är ett övergrepp på enskilda människors självbestämmanderätt. Organisationerna ansluter sig till det socialdemokratiska partiet, oavsett hur många medlemmar i organisationen som har en annan politisk uppfattning än de som beslutar. Detta tycker jag är ett fortsatt övergrepp på individernas frihet. Det är för övrigt socialdemokraterna här som har antagit bestämmelserna om att fackliga organisationer skall ansluta sig till det socialdemokratiska partiet.
Herr talman! Bertil Fiskesjö talar om logik. Jag kan inte finna logiken i den helomvändning som bl.a. centerpartiet har gjort i denna fråga. Tidigare värnade man om yttrandefriheten. Man vädjade till oss socialdemokrater att vi skulle förändra våra stadgar. Man hade under sex år av borgerliga regeringar och därmed majoritet i riksdagen inte lagt fram några lagförslag. När socialdemokraterna nu efter en lång diskussion inom sin rörelse har kommit fram till ett beslut om att ersätta den kollektiva anslutningsformen med individuell anslutning, blir det plötsligt bråttom. Då skall man plötsligt tillgripa lagstiftning, något som man tidigare inte ville göra eftersom man ville värna om föreningsrätten. Jag kan inte finna annat än att detta vittnar om att det är helt andra principer som har fått råda inom centern och folkpartiet. Slutligen några ord om organisationsprincipen. Jag försökte tidigare slå fast — och jag gör det en gång till — att det finns flera anslutningsoch samarbetsformer mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. En anslutningsform som har diskuterats och som föreslås är organisationsmodellen. Den innebär också att den enskilda medlemmen i facket enskilt måste ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Bara han eller hon kan avgöra detta. När jag lyssnar till Hans Nyhages och Bertil Fiskesjös resonemang på den här punkten, kommer jag inte ifrån känslan av att det nu handlar om att reglera organisationernas verksamhet. Man förfasar sig över att en organisation kan ge anslag till ett politiskt parti. Vi från socialdemokratisk sida har aldrig funderat över att förbjuda t.ex. företag att ge anslag eller bidrag till politiska partier. Men ni tycks vara inne på tankegångar om att i detalj reglera organisationernas inre liv.

Herr talman! Riksdagen kanske nu är vid vägs ände när det gäller ett beslut om att avskaffa kollektivanslutningen, dvs. kollektivanslutningen av enskilda medlemmar. Detta är resultatet av en långvarig kamp inom arbetarrörelsen, som vpk aktivt har deltagit i under årens lopp. När det gäller detta avgörande kanske det ligger en liten bit av sanning i vad Börje Stensson sade här för en stund sedan. När vpk bedömde läget så att det nu inte längre gick att i riksdagen inta den position vi haft tidigare och ville lägga ned våra röster, vände också den 15 socialdemokratiska kolossen på sig och beslutade sig för att ändra sina former. Ett år efter det att man beslutade att lägga fram förslag om ändrade anslutningsformer har den socialdemokratiska partikongressen nu beslutat att avskaffa kollektivanslutningen av enskilda medlemmar. Nu skall medlemskapet grundas på enskild anslutning. Det överensstämmer naturligtvis med de stämningar som har funnits i arbetarrörelsen under många, många år. Det överensstämmer också med de uttalanden som riksdagen har gjort. Man kan då fråga sig vad man väljer i stället. Det kanske är någonting som riksdagen inte direkt kan lägga sig i. Men utifrån de värderingar som en facklig organisation måste stå för, måste organisationsanslutningen som ett alternativ att välja på vara en lösning som mycket starkt kan ifrågasättas. Man kan kanske vulgärt säga man tidigare kollektivanslöt man medlemmar och att man nu vill kollektivansluta fackföreningens organisation. En sådan form av anslutning till det socialdemokratiska partiet kommer att skada sammanhållningen i arbetarrörelsen och i fackföreningsrörelsen. Här vilar det ett stort ansvar på de fackliga organisationerna framöver. Det är de som skall fatta beslut. Det är de fackliga företrädarna, och framför allt de socialdemokrater i fackföreningsrörelsen som driver frågan, som har ett mycket stort ansvar för vad man vill göra med fackföreningsrörelsen. En facklig organisation, klubbsektion eller avdelning kan alltså ansluta sig till arbetarkommunen. Medlemmarna i organisationen blir då inte automatiskt medlemmar i partiet. De måste söka enskilt medlemskap. Man kan inte heller ansluta en fackförening, om det inte finns enskilt anslutna socialdemokrater i fackföreningen. Men riskerna med detta är enormt stora. Organisationen är medlem, inte den enskilde. Hur skall organisationen handla i sitt dagliga arbete i förhållande till partiet? Vilka risker är det inte för fackföreningens självständighet? Vilka risker finns inte för att facket splittras upp! Vi kan berömma oss i Sverige av att ha en enhetlig fackföreningsrörelse. Men inser inte socialdemokraterna den enorma risk som föreligger när partilösa, icke aktiva socialdemokrater, som i dag ingår i fackföreningsrörelsen som en enda trupp, blir påverkade av andra partier? Hur ställer dessa sig då, när det blir organisationsanslutning och partiet kanske trycker på fackföreningsrörelsen? Skall då vi som inte är socialdemokrater säga: Vi kan inte vara med i en socialdemokratisk fackförening. Kanske ni driver in oss i ett helt nytt fackligt mönster som vi har varit befriade ifrån i vårt land, nämligen partipolitiska fackföreningar. — Beslutet på den socialdemokratiska kongressen är egentligen ett slag mot de fackliga organisationerna. För det facklig-politiska samarbetet gäller de principer som vpk alltid har slagit fast. Fackföreningsrörelsen och politiska partier kan samverka och samarbeta i politiska frågor, övergripande frågor, enskilda frågor. Det finns inga som helst hinder, men det skall ske utan bindningar och med självständighet och respekt för var och en av organisationerna. Fackliga organisationer kan enligt vpk:s uppfattning ge anslag, t.o.m. stora anslag, om de så vill men inte med bindningar. Det är därför jag tror att en organisationsanslutning kan innebära — om de fackliga företrädarna inspirerade av partiet anammar organisationsmodellen i stor utsträckning — att fackföreningsrörelsen hamnar ur askan i elden. Men jag yrkar i dag bifall till utskottets hemställan, eftersom den Prot. 1987/88:31 socialdemokratiska kongressen har fattat beslut om att den enskilda kollek 25 november 1987 tivanslutningen skall upphöra. Nu handlar det om att inom arbetarrörelsen = mv. og oas po och fackföreningsrörelsen slå vakt om den fackliga organisationens självständighet, om dess möjlighet att ta till vara sina medlemmars intressen, om dess möjlighet att fullgöra sina grundläggande uppgifter som klassorganisation, intresseorganisation för arbetare — utan bindningar till partier eller stat. Därför har frågan kanske också hamnat där den skall vara, nämligen på golvet och på fackliga möten. Där måste organisationsanslutningen bekämpas för fackföreningsrörelsens skull.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar om frioch rättigheter. Frioch rättigheter utgör viktiga begrepp inom liberalismen. Därför har folkpartiet också väckt ett flertal motioner vilka behandlas i betänkandet. I en partimotion om frihet tar vi upp minoriteters religionsfrihet. Respekt för andra kulturer och religioner är ett centralt inslag i ett liberalt samhälle. En sådan inställning är viktig inte minst när det gäller invandrarnas ställning i samhället och värnandet om invandrares rätt att utöva sin egen kultur och religion. Skyddet för minoriteters religionsutövning är emellertid inte tillräckligt starkt i Sverige. Därför föreslår vi att riksdagen hos regeringen begär ett förslag till förtydligande av regeringsformen, så att det står fullt Prot. 1987/88:31 klart att religiösa minoriteter har rätt att följa sina betingade sedvänjor i den 25 november 1987 mån det inte skadar annan. Sedan länge har folkpartiet hävdat människors rätt att stå utanför en förening, den s.k. negativa föreningsrätten. Det låter självklart, men det är det ingalunda. På arbetsmarknaden finns organisationsklausuler som innebär att fackliga organisationer kräver att arbetsgivarna inte får anställa någon som är oorganiserad eller tillhör annan organisation. Detta bör vi ändra på. Riksdagen bör hos regeringen begära förslag med denna innebörd. Personlig äganderätt är en viktig förutsättning i ett demokratiskt samhälle som bygger på en marknadsekonomi. Friheten att förfoga över den personliga egendomen är central för möjligheten att skriva kontrakt och avtal. Det innebär inte att vi anser att äganderätten är eller bör vara obegränsad. Men det är angeläget att den rätten ges ett starkt skydd, så att ändringar inte kan ske lättvindigt. Äganderätten har i Sverige ett svagt skydd i lagen. Detta innebär att det är oklart i vilka sammanhang som staten får göra inskränkningar i den enskildes äganderätt. Vi föreslår därför att skyddet utreds och skrivs in i grundlagen. I samband med en översyn av äganderättens ställning bör också beskattningsmaktens gränser ses över med sikte på klarare avgränsningar. Det visade inte minst beslutet om engångsskatten på pensionssparandet. Retroaktivitetsförbudet i grundlagen måste kompletteras så att det också innefattar den reella retroaktiviteten. Fri etableringsrätt är en nödvändig förutsättning för marknadsekonomin. Folkpartiet anser därför att det måste till mycket starka skäl om man skall acceptera olika former av tillståndstvång inom näringslivet. Sådana innebär ingrepp i näringsfriheten, som vi menar bör vara grundlagsskyddad, i likhet med andra grundläggande friheter. Vi avvisar således etableringskontroll som ett medel inom den ekonomiska politiken. De åtgärder som är nödvändiga för att komma åt ekonomisk brottslighet — att företag t.ex. struntar i att betala avgifter och skatter — får således inte bestå av generella regleringar av hela branscher. I stället måste åtgärderna sättas in mot dem som missbrukar näringsfriheten. En grundläggande förutsättning för ett expansivt näringsliv är möjligheterna för enskilda individer att starta företag. Samhället måste stimulera människors initiativoch skaparförmåga och inte hämma eller begränsa den genom en mängd regleringar och förordningar. Ett viktigt steg för att öka blivande företagares och övriga investerares tilltro till statsmakternas vilja att även fortsättningsvis satsa på ett marknadsekonomiskt system vore att i grundlagen skydda rätten att starta och driva företag. Yrkesoch näringsfriheten bör betraktas som grundläggande element i själva rättighetssystemet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2,3, 4,5 och 6 i konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:9.

Herr talman! Från centerns sida har vi vid ett flertal tillfällen i motioner tagit upp det ämnesområde som berörs i detta betänkande, nämligen frioch rättigheter — äganderätten, näringsfriheten m.m. 19 Vi har diskuterat våra grundlagar vid olika tillfällen här i kammaren. Bl. a. har Bertil Fiskesjö flera gånger sagt att grundlagen skall hållas i helgd. Det är viktigt att vi för en aktiv grundlagsdebatt och att vi får en sådan lagstiftning att oklarheter inte kvarstår efter det att riksdagen fattat sina beslut. Det är också intressant att konstatera hur debatten förändras över åren när det gäller bl.a. frioch rättighetskapitlet. Så småningom kommer vi att här i kammaren få fatta ett beslut om grundlag gällande data och integritet, alltså ett helt nytt område som det över huvud taget inte varit aktuellt att diskutera i samband med tidigare grundlagsbeslut eller då man gjorde den stora grundlagsreformen. Reservation 3 handlar om negativ föreningsfrihet. Detta anknyter delvis till den diskussion som fördes i den närmast föregående debatten. Det gäller här rätten att i föreningar fatta beslut som träder den enskilda människan för när. Vi har inte väckt någon motion i detta sammanhang. Jag vill ändå hänvisa till att vi från centerns sida väckt motioner som gått till lagutskottet, och i dessa motioner har vi föreslagit en ramlagstiftning för ideella föreningar som skulle reglera de mest grundläggande frågorna i föreningslivet. Det gäller bl.a. att man skall ha den, som vi ser det, självklara rätten att träda ut ur en förening — lika väl som man har rätt att träda in i den. Man bör dessutom reglera vissa andra grundläggande frågor för ideella föreningar i en sådan ramlagstiftning. Egendomsrätten har varit föremål för många diskussioner. Att den enskilde har rätt att äga mark och andra tillgångar är en självklarhet i vårt land. Äganderätten har en mycket lång tradition. Det är viktigt att vi har ett rejält skydd för egendomsrätten. Det kan hävdas att det finns bestämmelser i vår grundlag som säger att ersättning skall utgå när samhället tar egendom i anspråk. Men det finns en viktig brist i denna lagstiftning. Där föreskrivs nämligen inte på vilket sätt ersättning skall utgå eller att full ersättning skall utgå. I våra grannländer, bl.a. Danmark, stadgas att full ersättning skall utgå vid expropriation. I Västeuropa i övrigt är skyddet för enskild egendom starkt. Egendomsskyddet finns också inskrivet i Europakonventionen som Sverige biträtt. Därför borde vi i konsekvens härmed se över egendomsrättens ställning i vår grundlag och på vilket sätt den rätten kan skrivas in. Hittills har man mest diskuterat hinder mot att skriva in egendomsrätten. Jag tror att vi behöver vända på diskussionen och i stället se positivt på hur vi kan reglera egendomsrätten i vår grundlag. Vi har från centerns sida också sagt att om man inte till fullo reglerar den enskildes rätt mot det allmänna kan också rättstillämpningen i tvister mellan enskilda komma att påverkas. Det finns lagregler för tvång enskilda emellan i t.ex. fastighetsregleringen, vattenlagen och byggnadslagen m.fl. lagar. Om förhållandet mellan det allmänna och den enskilde inte är klart kan förhållandet enskilda emellan också påverkas. Herr talman! Vårt förslag är alltså att man skall diskutera en förstärkning av skyddet för egendomsrätten i grundlagen och klarare ange vilka inskränkningar som kan ske i vanlig lag. Vi föreslår att det nu tillsätts en utredning för att gå igenom detta. Näringsoch yrkesfriheten behöver jag kanske inte orda så mycket om. Den har nära anknytning till frågan om egendomsrätten. Det rör sig i stort — Prot. 1987/88:31 sett om samma intresse, nämligen att den enskilde får utöva näringsverksam 25 november 1987 het och har yrkesfrihet, med de undantag som måste till bl.a. ur arbetar = ng oa skyddssynpunkt, dvs. av säkerhetsoch hälsovårdsskäl. Därutöver saknar vi den positiva behandling av enskilda företag som en grundlagsfäst näringsoch yrkesfrihet innebär. Vi är beroende av att enskilda tar initiativ till att bilda företag. Utvecklingen av sysselsättningen sker i små och nystartade företag. Då är det också samhällets skyldighet att ha en positiv inställning till näringsverksamheten. Det har nu gått ett tiotal år sedan denna fråga senast utreddes. Det har hänt nya saker, och det är enligt vår uppfattning dags att utreda de här frågorna. Jag kan beträffande reservationen om beskattning m.m. hänvisa till tidigare diskussioner som vi redan haft under detta riksmöte. Bertil Fiskesjö har diskuterat frågorna om lagrådets ställning, normgivningen, delegering osv. På ett område förekommer det oklarheter. Det är frågan om räckvidden av förbudet mot retroaktiv beskattning. Vi har även oklarheter när det gäller förhållandet mellan skatt och avgifter. Från centerns sida har vi sagt att avgifter, som tillämpas på många olika områden i dag, endast skall användas i de fall då samhället står för en motprestation till den enskilde som betalar avgiften. I det utredningsuppdrag som vi föreslår bör ingå bestämning av begreppet skatter och avgifter. Majoriteten har också konstaterat att detta inte till fullo är klarlagt i dagens rättspraxis. Vi menar att man måste redovisa vad som tillhör det ena och det andra. Utredningen måste också föreslå förbättringar av grundlagsskyddet mot retroaktivitet. Herr talman! De reservationer som jag har nämnt kräver alltså utredningsverksamhet. Vi vet vilka traditioner som gäller i grundlagsfrågor i vårt land. Det har rått bred enighet när det har vidtagits förändringar, och många och intensiva diskussioner har förts innan ändringar har kommit till stånd. Hittills har socialdemokrater och kommunister envist avstyrkt de här förslagen. Jag såg häromdagen ett referat av en rundabordsdiskussion där Olle Svensson hade varit med. Även jurister hade varit med, och de hade sagt att den debatt som kan föras i ideologiska termer också kan föras i juridiska termer. Det är viktigt att man bryter ned exempelvis äganderätten i dess beståndsdelar för att hitta komponenter som är väsentliga och som låter sig fångas och uttryckas på ett begripligt sätt i lagtext. Det är vad Claes Eklundh säger. Fredrik Sterzel har också tagit upp frågan om skattebegreppet, som inte alls är reglerat. Den enda slutsats jag vill peka på i det nämnda samtalet är att man var överens med Olle Svensson när han — om han är rätt citerad, och det kan han ge klarhet i här — sade att han är beredd att på nytt ta upp en diskussion om hela frioch rättighetskapitlet. Då skulle bl.a. de saker som vi har fört fram i reservationerna bli föremål för nya överväganden. Det tycker jag är positivt, om det nu är rätt uppfattat från min sida. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 6.

Herr talman! Trots all borgerlig splittring finns det till det här betänkandet en rad gemensamma borgerliga reservationer. Det är logiskt. På en punkt finner de borgerliga partierna varandra, nämligen i skyddet av rådande maktoch ägandeförhållanden, vilka de vill ge grundlagsskydd. Intresset ljuger inte, sade redan Karl Marx. Alla undersökningar visar att Sverige ligger i täten bland de kapitalistiska länderna då det gäller koncentrationen av makt och ägande inom näringslivet. Några få storfinansiella maktgrupperingar kontrollerar de avgörande kommandoposterna, varifrån beslut tas som påverkar hela vårt folks liv och framtid. Den maktkoncentrationen vill de borgerliga inte bryta, trots allt fagert tal om decentralisering och spritt ägande. Den maktkoncentrationen vill de i stället ge grundlagsskydd. Vad det handlar om framgår bl.a. av reservation 4. Genom grundlagsändringar skall t.o.m. riksdagsbeslut, såsom införandet av de beskedliga löntagarfonderna eller en tillfällig skatt på försäkringsbolagens enorma förmögenheter, förhindras. De borgerliga partiernas reservationer här i riksdagen är ett eko av Svenska arbetsgivareföreningens och Företagareförbundets kampanjer till skydd för äganderätten. Det var också ett huvudtema vid SAF-kongressen nyligen. De borgerligas försök att använda grundlagen för att cementera rådande maktoch ägandeförhållanden har t.o.m. blivit för magstarkt för borgerlighetens främsta tidning, Dagens Nyheter. DN talar i en ledare om att de borgerliga vill flytta över politiska befogenheter från riksdagen till höga ämbetsmän. DN har följande riktiga kritik: ”I en demokrati är det emellertid folket i val som till sist fäller avgörandet när meningarna går isär om vad som är skäligt. Om denna metod har man rätt att tycka vad man vill. Men försök inte adla den egna obehagskänslan inför demokratin till rättsmedvetande eller något annat fint.” Hur mycket angelägnare vore det inte, herr talman, att i stället grundlagsfästa elementära frioch rättigheter på arbetsplatserna. Principer om yttrande-, föreningsoch mötesfrihet, som är självklara ute i samhället, gäller för de allra flesta människor inte på arbetsplatserna, där de tillbringar en stor del av sin vakna tid. De arbetsrättsliga reformer som genomförts under 70-talet har ingalunda löst det här problemet, utan de har tyvärr i hög grad blivit verkningslösa. Den tekniska utvecklingen tror jag kommer att göra det ännu angelägnare att skydda de arbetandes frioch rättigheter. I USA är situationen den att över 7 miljoner arbetande nu kontrolleras på sina arbetsplatser genom datorer. Datorn kan t.ex. registrera hur många nedslag på en skrivmaskin som kontoristen presterar på en dag. I en rapport till den amerikanska kongressen uttalas stor oro över att den elektroniska övervakningen på arbetsplatserna kommer att allvarligt öka stressen för de arbetande och leda till flera sjukdomsfall. Den demokratiske kongressmannen Don Edwards säger i en kommentar till rapporten: ”Vi håller på att bli ett övervakningssamhälle. Dagligen upplever vi nya ingrepp i privatlivet och de arbetandes värdighet.” Edwards krävde också att man inte får tvinga människor att uppge privatliv och värdighet om de vill arbeta. När får vi höra en borgerlig riksdagsledamot här i huset säga något liknande? Nej, här är Elisabeth Fleetwood, Ingela Mårtensson och Bengt Kindbom mer intressera de av, om jag får döma av dagens debatt åtminstone, hur de genom Prot. 1987/88:31 grundlagen skall skydda arbetsplatsernas ägare. 25 november 1987 Inom fackföreningsrörelsen börjar man blir mer och mer uppmärksam på = TZ gasen de här problemen. Men någon förståelse för problematiken finns uppenbarligen ännu inte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. De socialdemokratiska ledamöterna går i oskön förening med de borgerliga i konstitutionsutskottet emot vårt krav på att grundlagsfästa frioch rättigheterna på arbetsplatserna. Jag yrkar bifall till vpk-reservation nr 8. Herr talman! Så över till en gammal bekant fråga. Jag skall inte här återupprepa alla de argument som vi i vpk under årens lopp framfört för att den svenska demokratin självfallet skall vara en republik och inte en monarki. Att det högsta ämbetet i vårt land är ärftligt strider så uppenbart mot alla demokratiska principer att någon vidare argumentation egentligen inte vore behövlig. Att kungens roll i dag är begränsad är inget bra argument för monarkin. Redan i dag spelar naturligtvis monarkin en oerhört viktig ideologisk och därmed också politisk roll. Därtill kommer att statschefen/ kungen kan komma att spela en mycket stor politisk roll i ett ändrat och tillspetsat politiskt läge i vårt land. Jag har naturligtvis inga stora förhoppningar om att riksdagen skall bifalla vår motion, men när jag ändå yrkar bifall till reservation 1 i betänkandet gör jag det bl.a. av nyfikenhet på om någon socialdemokrat eller liberal här i kammaren tänker följa sitt partiprogram och sina principer och därmed rösta för reservationen. Det skall bli intressant att se. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till vår reservation 9, där vi föreslår att de viktiga folkrörelsefrågorna förs över från civildepartementet till ministern för ungdoms-, fritidsoch idrottsfrågor.

Herr talman! I varje fall inledningen av Bo Hammars anförande var känd kommunistisk propaganda. Jag vill bara göra den kommentaren att vad vi har tagit upp är den enskilda äganderätten. Vi tar ju upp den lilla enskilda människans rätt i samhället. De stora organisationerna och företagen brukar alltid klara sig. Den som blir lidande när rättstillämpningen och reglerna inte är klara är den enskilde medborgaren, den enkla människan. Vi säger också att när man skall förstärka skyddet för äganderätten i grundlagen skall det klart anges vilka inskränkningar som kan ske i vanlig lag. Inte heller det är fullt klart för närvarande. Det skall inte kvarstå oklarheter som det har gjort efter lagrådsuttalanden i flera fall vilka varit uppe till beslut i riksdagen. Vi skall inte behöva få lagstiftningsprodukter som måste göras om, vilket var fallet med planoch bygglagen. Man skall inte kunna föreskriva att endast en del av förlusten skall ersättas, något som var på väg att ske i planoch bygglagen, när man inte föreskrev hur ersättning skulle utgå utan menade att man skulle följa praxis i annan lagstiftning. Den enskilde skulle alltså kunna få avstå betydande värden utan ersättning. Herr talman! Jag nämnde också i mitt anförande av vi så småningom kommer att föreslå att man grundlagsreglerar frågan om dataintegritet i frioch rättighetskapitlet. Bo Hammar frågar när vi kommer att framföra förslagen här i kammaren. Jag har i varje fall tidigare sagt något liknande det som Bo Hammar sade om möjligheterna till kontroll av den enskilde i arbetslivet. Det intressanta i detta sammanhang var att Bo Hammar inte heller sade något — han citerade ju bara.
Herr talman! Jag tycker inte vpk skall kritisera oss när det gäller maktkoncentration. Folkpartiet talar verkligen inte för maktkoncentration, tvärtom. Vpk har deltagit i att koncentrera makten genom att driva igenom löntagarfonderna. Men det är inte den debatten vi skall föra i dag. De reservationer jag har talat för gäller skyddet av äganderätten, och det är den enskildes äganderätt som är angelägen, precis som Elisabeth Fleetwood
Herr talman! Ibland känns det litet otacksamt att försöka presentera nytt material. Det trodde jag att jag gjorde när jag refererade den amerikanska kongressundersökningen, som såvitt jag vet inte har varit omskriven i Sverige. Då får man i halsen att man sysslar med den vanliga kommunistiska — Prot. 1987/88:31 propagandan och att det man säger känns igen. 25 november 1987 Vad som är igenkännbart är väl i alla fall att Elisabeth Fleetwood börjar = 7 sopra oe tala om situationen i Sovjetunionen och frågar om vi vill ha ett sådant system och vad jag anser om spridning av makten där. Jag anser att det är mycket dåligt med detta, och därför skall vi inte ha ett sådant system i vårt land. Jag hoppas också att man skall ändra det systemet i Sovjetunionen. Jag tog upp datoriseringen inte därför att jag är emot datorer, inte alls. Jag anförde det som ett exempel på den tilltagande övervakningen och underordningen av människor på arbetsplatserna. Det understryker ytterligare vikten av att vi skyddar de arbetandes frioch rättigheter. Jag sade att de borgerliga partierna inte alls är intresserade av denna fråga utan i stället vill diskutera hur man skall skydda äganderätten. Försök inte, Ingela Mårtensson och Elisabeth Fleetwood, att framställa det som om det gällde att skydda sommarstugeägare, bostadsrättsinnehavare, bilägare eller några andra. Vad det handlar om är att ni är motståndare till sådana små ingrepp som litet grand bryter maktkoncentrationen såsom införandet av löntagarfonder. Det är ju det ni exemplifierar här. Jag har aldrig hört att ni här i kammaren varit uppe och härjat och protesterat mot Wallenbergimperiets enorma fonder eller mot de stora bolagens enorma kollektiva fonder eller försäkringsbolagens fonder, därför att de är privatägda. Så länge fonderna är privatägda är det inga problem för er, men så fort arbetarrörelsen försöker få ett inflytande i detta samhälle, där vi har denna unika maktkoncentration, då går ni upp och säger att detta är kollektiva fonder, det är maktkoncentration och nu måste vi grundlagsskydda ägandet. Det ägande ni vill grundlagsskydda är de stora bolagens ägande, det är storfinansens ägande. Det är inte sommarstugeägarens eller bostadsrättsinnehavarens ägande.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag hörde fel, Elisabeth Fleetwood, men det var väl en betingad reflex. Jag brukar höra just Sovjetunionen nämnas, när Elisabeth Fleetwood replikerar mig. Men den här gången gällde det alltså kollektivt de socialistiska länderna. Min kommentar i fråga om maktkoncentrationen i dessa länder och det enorma behovet av förändring — förnyelse och demokratisering — påverkas emellertid inte av detta. Jag vill återigen understryka att vad det här handlar om är att arbetarrörelsen måste ha möjlighet att arbeta för att den nuvarande maktkoncentratio 25 nen skall brytas. Om arbetarrörelsen, arbetarpartierna, skulle få stöd i fria och demokratiska allmänna val för att inkräkta på och beskära maktkoncentrationen, anser jag att det är fullt rimligt att dessa partier också här i riksdagen genomför sådana beslut utan att dessa skall blockeras av grundlagar, författningsdomstolar eller höga jurister som icke är folkvalda.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller ställningstaganden till förslag från den allmänna motionstiden inom nio ämnesområden. I åtta av dessa nio fall handlar det om förslag till förändringar i regeringsformen. Samtliga förslag från de borgerliga partierna hör till denna kategori, och det rör sig om gamla bekanta — förslag som återkommer vid varje riksmöte. Vänsterpartiet kommunisternas förslag om införande av republik har i hög grad samma följetongskaraktär. Motionerna följs upp av olika partier och partikonstellationer i nio reservationer. Under åberopande av i de flesta fall väl kända och tidigare redovisade argument yrkar jag som företrädare för utskottsmajoriteten bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Men jag vill göra några kommentarer och skall då försöka anknyta till nyheter i debatten. Först några ord om vänsterpartiet kommunisternas motion om departementsindelningen, som ju inte berör grundlagarna. Jag menar att det är regeringens sak att ta ställning till sin egen organisation. Visst kan riksdagen komma med synpunkter på dessa frågor, men jag anser alltså att avgörandet bör få ligga hos regeringen, och det är med den motiveringen jag yrkar avslag på reservationen på denna punkt. Medan jag nu så att säga har Bo Hammar på tråden noterar jag kvarvarande meningsbrytning om utformningen av regeringsformens kapitel om statsskickets grunder i de delar där nuvarande och föreslagna regler finns återgivna på s. 20 och 21 i betänkandet. Det är för mycket begärt av båda parter att de i 1987 års repris skulle förnya debatten i denna fråga, och jag avstår för min del. Så ett försök att anlägga principiella synpunkter på motionernas tankegångar om utformningen av regeringsformens frioch rättighetskapitel. De gällande reglerna har ju tillkommit i tre omgångar — först vid den författningsreform som vi genomförde 1974, sedan efter förslag från frioch rättighetsutredningen och från rättighetsskyddsutredningen. Jag håller med Bo Hammar om att förslagen till ändringar nu är något ensidigt fördelade. Ingen vill förstärka de sociala rättigheterna, som kommer till uttryck i programstadganden i regeringsformens 1 kap. 2 §, och dessa rättigheter infördes 1976. Jag medger att det är svårt att göra reglerna rättsligt bindande, men med tanke på angreppen mot den sociala välfärden under de borgerliga regeringsåren borde åtminstone en debatt om försök till preciseringar av nuvarande målangivelser vara motiverad. De rättsligt sett bindande reglerna på frioch rättighetsområdet återfinns i regeringsformens 2 kap. I förgrunden står bl.a. religionsfriheten. Denna behandlas under punkt 6 i 2 kap. 1§ RF och definieras som frihet för medborgaren att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Folkpartiet ställer härvidlag krav på förstärkning av grundlagsskyddet — alltså inom ett område där grundlagsskyddet redan i dag är utomordentligt — Prot. 1987/88:31 starkt. Som sägs i reservation 2 är religionsfriheten den enda av de positiva 25 november 1987 frioch rättigheterna som inte får inskränkas. Motion K210 har tydligen = I: —omramiohoter föranletts av den debatt som fördes förra året. Enligt min mening gäller det missförhållanden som inte gärna kan rättas till genom ändrade grundlagsregler. Avvägningsproblem av den typ som på nytt tas upp i motion K210 bör kunna lösas genom en generös tolkning av målangivningen när det gäller religionsfriheten i regeringsformens 2 kap. 1 §. I regeringsformens 2 kap. 2 och 3 §§ behandlas de negativa opinionsfriheterna. De är mera strikt definierade än motsvarande positiva friheter. Den s.k. negativa föreningsfriheten definieras som skydd mot tvång att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning. Motionärerna önskar en ändring på denna punkt, men jag vill påpeka att det skulle innebära att man kom fram till en annan systematik än den som gäller i allmänhet för grundlagen. Den bygger ju på att det skydd som ges skall gälla förhållandet mellan den enskilde och det allmänna och inte relationen till annan enskild part, exempelvis det fria organisationslivet. De fackliga friheterna behandlas i 2 kap. 17 §, där det finns ett ganska allmänt starkt skydd för dessa friheter. Vänsterpartiet kommunisterna vill i motion och reservation utsträcka grundlagsregleringen på arbetslivets område. Jag tycker i likhet med motionärerna att facklig verksamhet utgör en nödvändig motvikt till en maktkoncentration, byggd på privat äganderätt. Men det finns även i det här sammanhanget anledning att varna för en övertro på grundlagsregler. Jag anser att man mera får lita till de fackliga organisationerna och deras möjligheter att verka. När den här frågan behandlades i frioch rättighetsutredningen, som jag fanns med i, ställde sig både LO, TCO och SACO negativa till en grundlagsreglering. Det sägs att varje medborgare vilkens egendom tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förluster enligt grunder som bestäms i lag. Beslut med denna formulering fattades i riksdagen år 1979. Det skedde efter en ingående prövning av den rättighetsskyddsutredning som förtjänstfullt leddes av den just bortgångne förre högerledaren och statsvetarprofessorn Gunnar Heckscher. Han gjorde ett utomordentligt jobb för att ena viljorna. Jag undrar om de borgerliga ledamöter, som nu kräver en ny utredning, tillräckligt högt värderar det arbete som då uträttades. Det handlar ändå om att en grundlagsregel, om vi nu skall ha en sådan, måste åstadkommas i enighet och vara uttryck för en viss värdegemenskap. Den kampanj som Företagarförbundet, SAF och andra organ inom det privata näringslivet just nu driver, tycker jag är litet olycksbådande. De propagerar för lagändringar som skall garantera vad man kallar marknadsekonomin. Vår författning bygger på den s.k. folksuveränitetsprincipen. Vi måste därför vara mycket försiktiga med att genom införande av grundlagsregler inskränka riksdagsmajoritetens rätt att besluta. Om grundlagen inkräktar på möjligheterna att i kontroversiella frågor på äganderättens område lansera förslag till riksdagen, då inskränks demokratins verkningskrets och syre tas 2 bort ur debatten. Vi socialdemokrater motsätter oss bestämt att med grundlagsregler till skydd för ägandet låsa blandekonomin i en viss punkt. Det är riktigt, som Bengt Kindbom sade, att jag har deltagit i en debatt anordnad av Veckans Affärer om egendomsskyddet. Där sade jag att det någon gång framöver kan vara aktuellt att på nytt ta upp till diskussion frioch rättighetskapitlet inte bara i fråga om egendomsskyddet utan i dess helhet. Men jag betonade också de nämnda svårigheterna. Särskilt har jag blivit förvånad över de förslag som lagts fram av jurister och vetenskapsmän såsom Gustaf Petrén, Johan Myhrman och Stig Strömholm. I fråga om beskattning av medborgarna står det i ett förslag att den genom omfattning, syfte eller eljest inte får framstå som oskälig i ett demokratiskt samhälle. Jag tycker inte att ett sådant förslag innebär någon förbättring. Den centrala svaghet och den luddighet som ligger i begreppet skatt kvarstår ju. Kvar finns också det diffusa begreppet skäligt. Det är inte lätt att besvara frågan om vad som är skäligt eller oskäligt i ett demokratiskt samhälle. I likhet med vad chefs-JO Claes Eklundh har sagt i debatten tycker inte jag att det här förslaget uppfyller de krav på klarhet som kan ställas. Det blir mycket svårt att tillämpa regeln med vanliga juridiska metoder. Min uppfattning är fortfarande att grundlagsreglerna på kontroversiella ämnesområden — här instämmer jag med vad Svante Nycander framhållit i Dagens Nyheter — bara kan uttrycka en politisk vilja och ge en viss allmän vägledning. De kan inte i detalj föreskriva för vilka syften eller i vilken omfattning staten får begränsa äganderätten och näringsfriheten. Jag tror alltså inte att de kan bli så mycket mer precisa än vad de redan är. Mitt svar till Bengt Kindbom blir därför att det i dag inte finns anledning att framtvinga en utredning i den här frågan. Den skulle inte ge så mycket. Motioner har också väckts rörande gränsdragningen mellan skatter och avgifter, en fråga som berör stadgandet i 2 kap. 10 § andra stycket RF. Även här har rättighetsskyddsutredningen, som alltså leddes av Gunnar Heckscher, noggrant övervägt problemen. Det är för tidigt att göra en ny översyn. Vi är överens om att näringsoch yrkesfrihet i princip bör råda. Den frågan är det olämpligt att grundlagsreglera. Det skulle bli för många inskränkningar och undantag, och det vore inte meningsfullt. Vad slutligen gäller frågan om föräldrarätten skall jag inte diskutera med Elisabeth Fleetwood om vad hon i sak vill uppnå. Jag instämmer i tidigare utredningars uppfattning att frågan inte lämpar sig särskilt väl för en grundlagsreglering. Med detta, herr talman, yrkar jag på nytt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall återkomma till frågan om religionsfrihet, en fråga som också Olle Svensson tog upp när han bemötte folkpartiets reservation. Denna religionsfrihet finns inskriven i 2 kap. RF. Det var tidigare oklart huruvida en invånare i Göteborg fick bära turban under sin yrkesutövning såsom spårvagnsförare. Den frågan har visserligen lösts, men ärendet visar ändå att det råder oklarheter på detta område. Om jag förstod Olle Svensson rätt menade han att frågor av detta slag bör kunna lösas genom en generös lagtolkning. Det finns som sagt oklarheter i lagen, och därför bör det göras förtydliganden vad gäller individens rätt att fritt få utöva sin religion.
Herr talman! Jag tycker, Olle Svensson, att det är en väsentlig skillnad mellan att diskutera regler som redan finns intagna i regeringsformen och att utreda frågan om att utvidga de grundläggande frioch rättigheterna. Det är ju det senare som vi föreslår i motionerna. Det som Olle Svensson tog upp beträffande det sociala området, 1 kap. 2 §, är intressant. Där redovisas målen för den offentliga verksamheten. Det finns många mål. Sedan 1982 har det gjorts otroligt stora inskränkningar, exempelvis för kommunerna som har att klara den sociala omsorgen och trygga en god levnadsmiljö för invånarna. Vad tycker de bostadssökande i dagsläget om bestämmelserna om rätten till bostad, som finns inskrivna i 1 kap. 2 §? Det resonemang som Olle Svensson förde inledningsvis faller tillbaka på honom själv. Vi har alltså diskuterat en utvidgning när det gäller frioch rättigheterna, och det beror inte på någon kampanj just nu. Centerpartiet står självständigt för de krav som partiet har fört fram, och det har vi gjort under flera år. Vi för inte torgs vare sig Petréns, Myhrmans eller Strömholms förslag. Och vi har lagt fram våra förslag, trots att det inte har förflutit mer än tio år sedan den senaste författningsrevisionen på det här området genomfördes. Vi saknar inte respekt för en bortgången ordförande i rättighetsskyddsutredningen, en person som har gjort stora insatser. Orsaken har, som sagt, varit den att vi anser det vara väsentligt att grundlagen hålls i helgd och att den är aktuell. Jag har redan nämnt ett exempel på detta. Det gäller bestämmelser om data och integritet som skall tas in i grundlagen. I dataoch offentlighetskommit 29 tén diskuterade vi om bestämmelserna skulle inrymmas i 1 kap. 2 § eller i 2 kap. 1 8. Vi stannade för det senare, vilket också regeringen har gjort. Vi menar att det ständigt måste föras en diskussion, och det är inte fråga om att nedvärdera en persons tidigare arbete. Jag tycker att det är viktigt att notera Olle Svenssons uttalande om expropriation. Han sade att det finns en viss garanti för ersättning. Precis detta kan tjäna som exempel på sådana oklarheter som vi har tagit upp. Man kan också nämna något som Olle Svensson ofta tar upp, nämligen folksuveräniteten. Denna utgör den ena delen av den inledande deklarationen. I den inledande deklarationen står det ju också att den offentliga makten utövas under lagarna. Vi har ju i de här sammanhangen sagt att vi skall ha ett lagverk som är klart på så många punkter som möjligt och som garanterar den enskildes frioch rättigheter på väsentliga områden.
Herr talman! Tyvärr behärskar jag inte stenografins konst, men jag försökte ändå att teckna ned Olle Svenssons sublima formuleringar beträffande vpk:s republikmotion. Han sade ungefär så här: Jag noterar kvarvarande meningsskiljaktigheter med vpk i fråga om regeringsformens formuleringar om statsskickets grunder. Bakom den minst sagt försiktiga formuleringen döljer sig väl det faktum att såväl Olle Svensson som jag är republikaner. Skillnaden mellan oss är att jag strax kommer att rösta för republik, medan jag fruktar att Olle Svensson kommer att rösta för monarki. Olle Svensson var också inne på vår motion om demokratiska frioch rättigheter på arbetsplatserna, vilket kanske är viktigare i dag. Det är inte så, Olle Svensson, att vi har en övertro på att man löser problemet genom en grundlagsreglering. Det räcker nog bara en bit. Uppenbarligen skulle en grundlagsbestämmelse om frioch rättigheter på arbetsplatserna förstärka möjligheterna att genomföra demokratiska reformer ute på arbetsplatserna. Det skulle vara ett hjälpmedel i kampen där. Som jag sade tidigare går utvecklingen på arbetsplatserna tyvärr mot ökad övervakning och kontroll och inte mot ökad demokrati. Hela den tekniska utvecklingen, maktkoncentrationen i vårt samhälle, går åt fel håll när det gäller demokratin på arbetsplatserna. Inte minst av dessa skäl är det viktigt att vi får en reglering av dessa frågor. Jag ser med intresse och tillfredsställelse att man inom fackföreningsrörelsen börjar diskutera de här frågorna mera på vårt sätt. Jag hoppas också att det skall bli en omprövning inom socialdemokratin.

Herr talman! Inledningsvis sade jag att det här finns många gamla bekanta, men jag tycker ändå att vi har fått en rätt intressant debatt om värdet av att grundlagsfästa frioch rättigheter. Elisabeth Fleetwood sade att hon egentligen inte ville inskränka majoritetens rätt att verka. Hon menade att man bara vill fila litet på reglerna och skapa större klarhet. Enligt min mening skulle ändå de förslag som framförts i debatten innebära att man skulle klavbinda statsmakterna inom ett område som utan — Prot. 1987/88:31 tvivel är kontroversiellt. 25 november 1987 Bo Hammar sade att han vill ha grundlagsregler som skyddar på = Zl od ange arbetslivets område. Jag tycker emellertid att det är en aning inkonsekvent om man samtidigt säger att man vill ha frihet för debatten och för motståndare att kunna ändra på gällande ordning. Även när det gäller den delen bör man vara försiktig med avseende på grundlagsreglering och i stället tro på att man på övertygelsens väg kan få medborgarna att acceptera den önskade ordningen. Jag varnar alltså för grundlagsregler inom områden där vi inte har en värdegemenskap. Jag sade inte, Bengt Kindbom, att jag hade någon övertro på målangivelser när det gäller sociala rättigheter. Det sade jag inte heller till Elisabeth Fleetwood. Men jag fann att det var brist på balans i förslagen. Jag tycker inte att man skall ha så många allmänna målangivelser, utan på dessa områden får man lita till majoritetsprincipen. Den offentliga makten lyder under lagarna, Bengt Kindbom, men även grundlagsreglerna skall bestämmas av riksdagen. Man kan inte införa regler utan att det råder en bred värdegemenskap. Mot denna bakgrund vill jag varna för övertro när det gäller grundlagsreglering på frioch rättighetsområdet. Men jag har ingenting emot en fortsatt debatt i dessa frågor.

Herr talman! Olle Svensson tycker att jag är litet inkonsekvent när jag dels är motståndare till en förstärkning av grundlagsskyddet när det gäller egendomsrätten, dels är anhängare av grundlagsskydd för frioch rättigheter på arbetsplatserna. Men, Olle Svensson, detta är ju två helt skilda saker. I det förra fallet skulle en grundlagsreglering hindra t.ex. riksdagens möjligheter att i demokratisk ordning beskära maktkoncentrationen i vårt land. I det senare fallet skulle frioch rättigheter för de arbetande ute på arbetsplatserna ingalunda innebära någon inskränkning av riksdagens möjligheter att i demokratisk ordning fatta beslut utan innebära en allmän utvidgning av demokratin i vårt land. Detta är skillnaden mellan de här två tingen.
Herr talman! Bara en sista reflexion över det Bo Hammar senast sade! Jag accepterar att politiska partier ser olika på vad som är demokrati på arbetsplatserna. Jag är tillräckligt stor demokrat för att vilja låta även mina meningsmotståndare ha frihet att på majoritetens grund fatta avgörande beslut som jag i och för sig inte gillar. Det är i debatten mellan mina 31 uppfattningar och deras uppfattningar som lagstiftningen skall utformas. Därför har jag när det gäller såväl äganderätten som bekämpande av maktkoncentration och säkrande av demokratin på arbetsområdet accepterat att man skall vinna resultat genom majoritetsbeslut på övertygelsens väg.
Herr talman! Problemet på arbetsplatserna, Olle Svensson, är ofta just att man inte kan vinna konflikter på övertygelsens väg. Vi har inte yttrandeoch mötesfrihet och andra elementära demokratiska rättigheter ute på våra arbetsplatser. Det handlar liksom inte om det materiella innehållet; där kan det finnas skiftande meningar, och detta måste vi respektera. Som politiska partier har vi kanske i många fall olika uppfattningar, men vi borde ändå kunna enas om vissa grundläggande principer, nämligen yttrandefriheten, mötesfriheten, församlingsfriheten osv. Det är detta som vi vill grundlagsfästa.

Herr talman! Det beslut som i dag förmodligen kommer att fattas kommer säkerligen inte att föra frågan om fasta förbindelser över Öresund ens en tum närmare en slutgiltig lösning. Detta är beklagligt, men dock ett faktum. För bara några månader sedan var optimismen stor. Allt pekade på ett beslut i ärendet inom en snar framtid. Både den svenska och den danska Öresundsdelegationen gjorde bedömningar som entydigt pekade på att en fast förbindelse skulle byggas, att det skulle ske i form av en bro, att den skulle gå mellan Malmö och Köpenhamn och att den skulle innehålla både järnvägsoch vägförbindelser. Naturligtvis kan alla de här beståndsdelarna i sig ifrågasättas. Det finns självfallet anledning att lyssna till de remissinstanser som nu har yttrat sig och som har synpunkter både på om en fast förbindelse över huvud taget skall byggas, var den i så fall skall placeras och om den skall ge möjlighet till såväl 33 järnvägssom vägtransporter. Likaså finns det anledning att ta på stort allvar alla synpunkter som framförs av miljöskäl. Öresund är i dag ett hårt drabbat havsområde. Men alla sådana överväganden bör, som vi ser det, kunna ske inom ramen för det fortgående beredningsarbetet. Några ytterligare utredningar är icke nödvändiga. Hela Öresundsfrågan har stötts och blötts i utredning efter utredning i hundra års tid. Utredningar har kommit, och utredningar har gått. Den ena harinte hunnit avlämnas förrän den avlösts av nästa. Betänkande har lagts till betänkande, hyllmeter har fogats till hyllmeter. Enbart under de senaste decennierna har en lång rad utredningar, kommissioner, experter, enmansutredningar, delegationer och beredningar kommit och gått utan att lämna något annat efter sig än en uppsjö av nya publikationer. Därför borde det också, som jag ser det, stå klart för alla att Öresundsfrågan har mer än väl fullgjort sin uppgift som svenskt utredningsväsendes främsta försörjningsinrättning. Herr talman! Sommaren 1987 stod vi förmodligen närmare en lösning än vad vi någonsin tidigare gjort i Öresundsfrågan. Det rådde en uppenbar samstämmighet mellan en svensk socialdemokratisk regering och en konservativt dominerad dansk regering. Med allra största sannolikhet fanns det majoritet för ett beslut i frågan både i den svenska riksdagen och i det danska folketinget. Detta var till stor del en följd av att man i Danmark hade tagit avgörande steg mot etablerandet av en fast förbindelse över Stora Bält. Det finns anledning att med några ord kommentera frågans senaste handläggning inom det socialdemokratiska partiet. När frågan lämnades över till ett internt samråd, var då detta ett sätt att skjuta frågan ifrån sig eller att skjuta frågan framför sig? Var det en passiv eller en taktisk manöver? Var det så att den seger som Ingvar Carlsson och Sven Hulterström, båda med stor sannolikhet stora broanhängare, räknade med på den socialdemokratiska partikongressen var i farozonen eller bedömdes bli alltför knapp? Var det av det skälet som frågan överlämnades till ett redaktionsutskott med därpå följande samrådsförfarande? Bedömdes frågan helt enkelt som alltför het i valrörelsen eller ligger det ett mera varaktigt ställningstagande bakom åtgärden? Skall frågan ånyo föras åt sidan, begravas i nya utredningar och sedan föras vidare in i en ny osäker framtid? Det finns åtskilliga frågetecken. Utskottsmajoritetens talesman kanske kan hjälpa till att räta ut en del av dem i dag. Öresundsfrågan ligger i dag som en död hand över en region som skulle kunna vara en del av Framtidssverige. Efter hundra års långharvande behövs ett beslut, ett definitivt, ett slutgiltigt, ett en-gång-för-alla-beslut, inget fortsatt utredande — det har vi haft nog av. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den moderata reservationen fogad till betänkandet.

Herr talman! Ingen kan längre bortse från den miljöförstöring som länge har pågått och fortfarande pågår oförminskat. I all synnerhet kan vi inte bortse från att människor blir alltmer medvetna om miljöns värde och att den medvetenheten innefattar att värnandet om miljön måste få kosta pengar. Det finns en skillnad mellan 1960-talet och 1980 och 1990-talen. Då —- på = Prot. 1987/88:31 1960-talet — kunde storstilade projekt sättas i gång. Protesterna kom oftast — 25 november 1987 för sent och var för svaga. En SS RARE Larmrapporterna duggar i dag tätt. Ena dagen är det skogen, marken och våra sjöar som försuras, nästa dag är det ozonproblemet som visar hur sårbar vår livsmiljö är. Det är en paradox att samtidigt som allt fler människor har kommit till insikt om miljöfrågornas stora betydelse presenteras ett utredningsförslag, som för med sig en kraftigt ökad biltrafik i ett område som redan har svåra problem med luftföroreningar. Broplanerarna har, som Per Stenmarck sade, en hundraårig tradition att luta sig emot. Det finns mycket utredningsbråte som numera kan stämplas som kuriosa, och det finns många motiv hos de ivrigaste broanhängarna som behöver granskas och som har dunkla källor: okunnighet och bristande känsla för den miljö som människor tvingas leva i med buller och nedsmutsning. Det finns andra möjligheter när det gäller att förbättra förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn än att bygga en bro. Under decennier har broplanerna legat som ett hinder för satsningar på andra lösningar. Dessa lösningar är inte ens undersökta. Förbindelserna över sundet måste förbättras. Det kan man göra genom att sätta in moderna färjor och båtar. Dessutom föreligger nu också planer på en järnvägstunnel för persontrafik. Dessa förslag borde utredas ordentligt. En sådan tunnel skulle kunna innebära en snabbförbindelse från centrum till centrum. När man nu läser trafikutskottets utlåtande, märker man att tonen inte är så tvärsäker längre. Det har smugit sig in en eftertänksamhet, en begynnande besinning i skrivningen. Detta hälsar vi i centerpartiet med tillfredsställelse, för man får i det här sammanhanget vara tacksam för små, nästan omärkliga, framsteg bara de sker i rätt riktning. Det vore ju märkligt om inte den kaskad av argument som har drabbat oss inte skulle ha påverkat oss det minsta. Detta sagt om trafikutskottets utlåtande, bakom vilket står utskottets socialdemokrater och folkpartister. Vågar man hysa den förhoppningen att när socialdemokraterna äntligen har börjat röra på sig, lavinen så småningom kommer i gång, och då brukar några andra partier också följa med. Detta har hänt förr. Vi i centern har oförtrutet arbetat på den uppfattning som vi alltjämt har: vi måste ha miljövänligare alternativ än en bro. Nu är vi inte längre så ensamma. Många tunga instanser har slutit upp vid vår sida. Det är i vår vågskål som de nya, tunga argumenten läggs. Detta hänger samman med medvetandet om miljöns ökade betydelse, den miljöväckelse som är på gång och som man inte längre kan förlöjliga eller vresigt tillbakavisa utan som man måste ta på allvar. Detta sker samtidigt som argumenten för en bro är de gamla vanliga. Inget särskilt nytt har inträffat. Jag vill nämna några av de instanser som med tyngd och saklighet avvisar en bro. Dit hör SMHI, som föreslår enbart en järnvägsförbindelse eller en fortsatt färjetrafik och som främst fäster uppmärksamheten på luftföroreningarna. Redan nu borde under vissa perioder i t.ex. en storstad som Malmö ha utgått smogvarning, men någon beredskap för detta har inte funnits, därför att erforderlig mätutrustning hittills har saknats. 35 Nu har centern i Malmö reserverat medel i budgeten för en tidsenlig en noggrannare mätning kan ge kommer säkert inte att ha någon lugnande inverkan på malmöborna, men att se sanningen i vitögat är bättre än att blunda för den. En annan remissinstans, miljövårdscentrum vid Tekniska högskolan i Stockholm, anser att det är olämpligt att bygga en bro för vägtrafik. Man är rädd för att miljön skadas ytterligare. Det utredningsmaterial som broförespråkarna åberopar underkänns av flera tunga instanser som otillräckligt för beslut. Dit hör sjöfartsverket, Lunds universitets miljövårdsprogram, Sveriges geologiska undersökning, Lantbrukarnas riksförbund, statens järnvägar, Transportarbetarförbundet och fiskeristyrelsen för att nämna några. När det gäller godstransporter till kontinenten har särskilt åkeribranschen understrukit att de fungerar utmärkt väl nu. Man har ingen som helst förståelse för att tungt lastade lastbilar skall behöva gå genom Danmark när det går alldeles utmärkt att via färjor komma direkt till kontinenten. Ibland hör man att en enig opinion i Skåne vill ha en bro, men läser man de regionala remissinstansernas svar finner man att detta inte alls är fallet. Nordvästra Skånes kommunalförbund förespråkar järnvägstunnel Helsingborg Helsingör och likaså en järnvägstunnel Köpenhamn — Malmö. Eslövs kommun anser att alternativet järnvägstunnel bör utredas. Helsingborgs kommun förespråkar fortsatt färjedrift och på sikt en järnvägstunnel. Fiskenämnden i Malmöhus län säger nej till en bro. Så gör också föreningen Motlänken, som är en paraplyorganisation för etthundratjugotalet olika miljögrupper i Skåne. Man kan dock tänka sig en borrad järnvägstunnel. Aktion Skåne-miljö tar helt avstånd från delegationens förslag. Man föreslår i stället att båttrafiken mellan Malmö och Köpenhamn upprustas och förstärks. TCO-distriktet i Malmöhus län anser att en järnvägsförbindelse bör prioriteras. Samma mönster i remissvaren återfinns också inom de partier som ofta betraktas som broförespråkare. En av de verkligt tunga remissinstanserna som med kraft och med stor integritet tar avstånd från utredningens förslag om en bro är statens planverk. Enligt utredningen innebär varje ytterligare tillskott, om än marginellt, ökade påfrestningar på mark och direkt eller indirekt ökad stress för växtligheten. Därför borde, enligt planverket, slutsatsen vara att det bara är en lösning som kan accepteras, en lösning som inte innebär någon ytterligare miljöbelastning. I stället behövs en betydande förbättring av den nu rådande situationen. Även om vissa skadliga ämnen i avgaserna från personbilarna kommer att minska när katalytisk avgasrening genomförts, kvarstår ändock svåra problem med utsläppen från den ökande mängden dieselfordon, säger planverket. Det finns fler invändningar från planverket. Man är där tveksam till byggande av bropelare av betong i oskyddade havsområden med risk för kraftig påverkan av drivis, därtill i en saltmättad omgivning. Beträffande den föreslagna brons inverkan på landskapsbilden säger planverket följande: ”Byggnadskonsten kan uppvisa många vackra broar. Utmärkande för Prot. 1987/88:31 dessa är att de på ett tydligt sätt förkroppsligar själva grundtanken i att 25 november 1987 överbrygga och förena. Konstruktionernå framhäver med spänstiga former Öresundsförsprången mellan de punkter som förenas. Så kommer knappast att bli fallet blädelserna med den planerade bron mellan Malmö och Köpenhamn. Av den tekniska beskrivningen i utredningen framgår att större delen av bron skulle utgöras av en lågbro 7 m över medelvattenståndet med ett avstånd av 35 m mellan bropelarna. Över Flintrännan och Trindelrännan går förbindelsen på två snedkabelbroar med en segelfri höjd av 50 resp. 32 m. Bropelarna under högdelarna står på ett inbördes avstånd av 70-90 m. Sammanlagt åtgår, uppskattningsvis, 350-400 bropelare, som vardera har en utsträckning tvärs brons längdriktning av ca 20 m. Från punkter på stranden ett gott stycke både norr och söder om brofästet vid Lernacken kommer bron att framstå som en stor betongvägg, som långt borta försvinner ned i ett hål på den konstgjorda ön söder om Saltholm . Enligt planverkets mening är det en ytterst svår — för att inte säga omöjlig — uppgift att i ett öppet havslandskap som detta klara en 15 km lång anläggning på ett godtagbart sätt med hänsyn till landskapsbilden. Den föreslagna lösningen bekräftar denna uppfattning.” Däremot anser planverket att en borrad järnvägstunnel Köpenhamn Malmö är av särskilt stort intresse, men bara under förutsättning att den inte kombineras med en landsvägsbro. Det här yttrandet från planverket borde tillmätas stor och grundläggande betydelse. Med en integritet som inte kan ifrågasättas underkänner verket broplanerna och argumenten för dem. Detta är ett otvetydigt remissvar från det statliga verk som har ett övergripande ansvar grundat på djup saklighet för riksplanering på såväl kortare som längre sikt.

Förklaringen är att man tycker sig vara ute i ett angeläget ärende och att man har upplevt hotet av att inte kunna göra sig hörd. Statens naturvårdsverk understryker trafikpolitikens betydelse för livsmiljön: ”Mot bakgrund av den allvarliga miljösituationen och med tanke på den allmänna debatten borde en miljömässig beskrivning av enbart en fast järnvägsförbindelse göras innan man slutligt väljer förbindelseutformning.” Och naturvårdsverket beklagar att utredningen inte har fått den tid som skulle ha behövts för det. Tidigare utredningar har inte, menar man, belyst luftföroreningsproblemen. Däremot har de mycket grundligt belyst andra frågor. Och så fortsätter naturvårdsverket: ”Då man nu uppmärksammat att även 37 dessa miljöaspekter kan vara av stor betydelse har man tidsmässigt bara anslagit ca ett halvt år för att formulera problemställningarna, ta fram underlag och utvärdera det. Detta skall jämföras med de ca 10-20 år som Övriga frågor varit föremål för studier.” Alltså: Miljöfrågorna har man arbetat med under ett halvt år — andra problem har bearbetats under 20 års tid. De proportionerna vittnar om den okänslighet man visar för miljöaspekterna. Annars hade man tillmätt utredningen om miljön mer tid och större roll. Efter hand har det vuxit fram ett nät av färjelinjer, som har tillkommit under ett marknadsmässigt efterfrågetryck och som därför är väl utbyggt och anpassat för att möta behoven. Det framgår också av flera remissvar. Det mesta av detta skulle allvarligt hotas om en bro byggdes. En bro skulle dessutom innebära att man lade alla ägg i en korg, och inte minst ur beredskapssynpunkt skulle det vara ett stort misstag att förlita sig bara på en förbindelselänk med Europa. Det var en uppfattning som Birger Rosqvist framförde i debatten om Öresundsförbindelserna här i kammaren för ett år sedan. Skulle den länken brista, så hade vi ingenting kvar. Detta vittnar inte precis om någon omsorgsfull planering för förbindelserna med Europa. Planeringen skulle verkligen hänga på en tunn tråd. Därför anser jag att de har fel som motiverar byggandet av en bro med en stor uppskattning av Europatanken. Herr talman! Att också en tunnel kostar pengar innebär att man måste väga en sådan investering mot andra väsentliga investeringar i landet som helhet. Det är därför som vi i centern inte föreslår en tunnel utan en utredning om en tunnel. Vi kommer inte som politiker ifrån att bedöma kostnaden för storstilade projekt, och det finns många delar av vårt land som har behov av förbättringar vad gäller både spår och landsväg. Jag yrkar med detta bifall till reservation 2 av bl.a. centerns ledamöter i utskottet Rune Thorén och Bertil Jonasson.

Herr talman! Ulla Tillander åberopade diverse remissinstanser med några lösryckta citat. Jag vill bara konstatera att remissinstanserna som alltid är splittrade — helt naturligt. De talar utifrån sina intressen och synpunkter. Och alla dessa synpunkter skall man naturligtvis ta hänsyn till, när ett beslut skall vägas fram. Jag menar att det inte behövs några ytterliga utredningar för att vi skall komma fram till ett beslut så småningom. När det gäller färjorna vill jag fråga: Vem är det egentligen som skall göra den satsningen? Vem skall sätta in dessa färjor? I Malmö— Köpenhamnsleden finns det i dag knappast ens underlag för någon mindre färjetrafik. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi har färjor, inte minst på kort och medellång sikt, under 10—15 år, fram till dess att vi har löst frågan om de fasta förbindelserna. Men hur vill Ulla Tillander ge dem utvecklingsmöjligheter? Det är ju vad det ytterst rör sig om. Sedan kan man inte komma ifrån att framtiden alltid har haft sina fiender. Redan när man byggde en spång över en å blev naturligtvis färjkarlen besviken därför att han riskerade sitt jobb. Likartad är situationen nu. Det intressanta är egentligen inte hur vi här anser att folk och gods skall — Prot. 1987/88:31 transporteras. Man skall låta sig transporteras på det sätt som man själv 25 november 1987 önskar — med färja, tåg eller lastbil. Det viktiga är därför att det finns många olika alternativ. Det möjliggör för var och en — för varje enskilt svenskt företag och för varje svensk privatperson — att välja det alternativ som passar företaget, honom eller henne bäst. En lastbilschaufför från Malmö som skall till Hamburg väljer kanske turen över Öresundsbron och Stora Bält därför att det passar honom. För lastbilschauffören från Stockholm som skall till Hamburg blir det förmodligen lika naturligt att köra bilen ombord på färjan mellan Trelleborg och Travemände, för då kan han sova medan han skeppas över. För framtiden — och det är ju trots allt förhållandena i framtiden som vi talar om i dag — är det av stor betydelse att vi möjliggör kombitransporter, kombinationer där både väg och järnväg kan utnyttjas. Detta är viktigt inte minst med tanke på alla de miljöaspekter som Ulla Tillander talade om. Det innebär kanske också den framtida räddningen för svensk järnvägstrafik.

Herr talman! Beträffande färjetrafiken är det ganska självklart att man inte har vågat göra några investeringar, beroende på brodebatten — den har lagt en död hand över utvecklingen av färjetrafiken. När det gäller teknikfientlighet kan man bara konstatera att en tunnel faktiskt ställer större krav på teknik än en bro. Jag kan vidare konstatera att det, om man jämför med Per Stenmarcks inlägg, är uppmuntrande att läsa trafikutskottets betänkande i år jämfört med tidigare år. För första gången innehåller betänkandet en reservation från utskottets moderata ledamöter. I majoritetens utlåtande finns nämligen inget klart ja till en bro. De moderata ledamöterna i utskottet har tydligen ansett sig tvungna att avfatta en reservation, i vilken de prioriterar byggandet av en bro. Det visar att det kanske är motiverat med en känsla av ensamhet hos moderaternas företrädare Per Stenmarck i denna debatt.
Herr talman! Jag känner mig inte speciellt ensam i denna debatt såsom företrädare för en linje, som innebär att vi skall satsa på fasta förbindelser över Öresund. Jag är medveten om att det finns utomordentligt många som är inne på precis samma linje. Att vi har fått avfatta en reservation är beklagligt, men det är ett sätt att försöka föra denna fråga vidare. Beträffande talet om färjorna och att man inte har vågat göra några investeringar vill jag säga att jag blir lika överraskad varje gång som jag hör dessa resonemang. Vid varje tillfälle ligger en fast förbindelse åtminstone 10-15 år framåt i tiden. Det finns därför alla möjligheter att göra investeringar. Det finns alla möjligheter att få dem räntabla också, om man är beredd att göra de friska satsningarna. Jag vill än en gång fråga Ulla Tillander: På vilket sätt skall vi se till att möjliggöra att man får denna verksamhet att gå runt ekonomiskt? Centerpartiet har inte varit berett att ställa upp bakom detta tidigare. En borrad tunnel låter i och för sig mycket bra. En borrad tunnel har blivit 39 något av en hatt under vilken allt motstånd mot en fast förbindelse över Öresund kan samordnas. En borrad tunnel fungerar nog på många ställen men knappast när det gäller Öresundstrafiken. Man gör diverse jämförelser mellan England och Frankrike. Då skall man ha klart för sig att det är fråga om två av Europas största länder. Turtätheten då det gäller biltågen ökar. Det franska järnvägsnätet är mycket väl utvecklat, vilket innebär att man kan resa mellan Paris och London på kanske tre timmar. Det är klart att det är attraktivt för väldigt många. Här i Sverige har vi ett helt annat underlag. Vi kommer att få en lång väntan på nästa tåg. Det kommer att innebära utomordentligt långa stopp för bilisterna. Allt detta innebär att vi återigen spyr ut avgaser i mycket stor utsträckning. En borrad tunnel kanske kan vara ett något billigare alternativ. Det är i och för sig något som man i hög grad kan ifrågasätta. Men hur det än är med det är det bara att konstatera att en borrad tunnel för enbart järnvägstrafik kommer att bli så oerhört mycket svårare att finansiera. Med en väg kombinerad med en järnväg får vi järnvägen på köpet. Jag är beredd att hålla med om det som kommunikationsministern sade när jag lyssnade till honom på den socialdemokratiska partikongressen, nämligen att detta är en lösning för 1980-talet. Det är en modern lösning för en modern tid.
Herr talman! Om man satsar en liten del av de resurser som en bro skulle kosta på färjetrafik, skulle man få en ganska fantastisk båtoch färjetrafik. Jag kan konstatera att det har skett en förändring i inställningen till en broförbindelse över Öresund. Socialdemokraterna skjuter på avgörandet, och folkpartiet har intagit en tveksammare attityd, och det är bra. Det är bra om man på alla alternativ till förbindelser över sundet anlägger både miljöoch kostnadsaspekter. Gör man det har man lagt en helt ny grund för bedömning av de olika alternativ som finns. Då kan man också räkna med att resultatet av en sådan bedömning blir ett annat än det traditionella. I debatten kan man nu märka att frågan om en bro har börjat kantra. Det framgår också helt klart av Per Stenmarcks inlägg att Per Stenmarck också upplever det så. Vi från centerns sida säger klart ifrån att vi vill ha ett miljövänligare alternativ än en bro. Då behöver man inte bortse från en utredning om en järnvägstunnel.

Herr talman! Kammaren tog så sent som den 13 november upp denna fråga i en interpellationsdebatt. Saken har tröskats i decennier. Argumenten kan tyckas vara uttömda. Vi vet varandras synpunkter, och vi vet att det finns motsättningar. Utrymmet för att övertyga varandra här i kammaren är små. Men det sker förändringar, och jag instämmer i Ulla Tillanders argument. Jag skall inte upprepa dem. Broförespråkarna blir färre allteftersom tiden går. Det betyder inte att de är maktlösa. Ett antal stora exportföretag i Norden bildade ett organ för att arbeta för Scan-Link under ordförandeskap av Curt Nicolin. Den gruppen har hittills sysslat med en massiv lobbyverk = Prot. 1987/88:31 samhet och för detta satt sprätt på åtskilliga miljoner. För dessa intressen är 25 november 1987 en landsvägsbro en nödvändighet. fa ES a NEG Regeringen, moderaterna och folkpartiet finns på den ena sidan, centern och kommunisterna på den andra, åtminstone här i kammaren. Trots dessa båda sidors olika uppfattningar finns det gemensamma utgångspunkter. Alla säger att järnvägen skall gynnas. En ökande del av transporterna skall ske på räls. Men om nu alla vill någonting måste det väl bli så? Det förutsätter att det finns konsekvens mellan vad man säger och vad man verkligen vill göra. En landsvägsbro gynnar tunga transporter på väg och missgynnar därmed järnvägen. Så enkelt är det. Sverige har två stora tillverkare av lastbilar. Vi skall inte inbilla oss att detta inte påverkar svensk trafikpolitik och synen på en landsvägsbro. Då följer nästa fråga: Vem bestämmer? Är det exportindustrin eller är det de intressen som värnar om miljö, säkra transporter och utveckling av järnvägen? I dagens Sverige är det exportindustrin, och jag kan som kommunist tycka illa om det, men det är faktum i ett kapitalistiskt Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag tror att även jag kan fatta mig ganska kort. Frågan om Öresundsförbindelserna har debatterats flera gånger här i kammaren under hösten. Den har tagits upp i interpellationer, och åtminstone representanterna här i dag från centern och moderaterna har deltagit i dessa debatter. Som har framgått av denna debatt finns det ett förslag om hur dessa förbindelser skall ordnas, och detta förslag är ute på remiss. När utskottet behandlade frågan var remissomgången inte avslutad. Till en del är den nu avslutad, men den slutliga sammanställningen och de återstående remissvaren som skall komma från länsstyrelsen i Malmöhus län är ännu inte redovisade. Under den tid som har gått sedan det nu föreliggande förslaget presenterades har det kommit fram ytterligare idéer, bl.a. att man skall bygga enbart en järnvägstunnel, till att börja med, mellan Malmö och Köpenhamn. Denna tunnel skall dessutom vara borrad. Utskottet har behandlat en rad motioner där det krävs både att idén om fasta förbindelser skall förkastas och att fasta förbindelser skall inrättas. Utskottet föreslår att dessa motioner lämnas utan åtgärd, med den motiveringen att vi förutsätter att en allsidig belysning av frågan om Öresundsförbindelserna kommer till stånd. Vi vill avvakta remissbehandlingen. När den är klar och de övriga övervägandena gjorda kan vi kanske bättre och mer reellt behandla förslagen som gäller Öresundsförbindelser. Därför, herr talman, har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi skall självfallet avvakta remissvaren. Frågan är bara hur långt det behöver dra ut ytterligare på tiden. Under alla år har vi från svensk sida tryckt på för att få en lösning på denna fråga. Det har ansetts att det mest 41 ligger i vårt intresse att nå en lösning. Nu skjuts frågan återigen på framtiden, inte så mycket beroende på att vi avvaktar remissvar utan mest på att socialdemokraterna inte kan bestämma sig vad man skall tycka i denna fråga. Jag läste en tidningsintervju med Birgitta Dahl. Hon säger att socialdemokraternas stora rådslag om Öresundsbron inte kommer att vara klart före valet 1988. Jag har frågat kommunikationsministern flera gånger i denna kammare under hösten med vilken tidsplan han arbetar. Jag har fått väldigt svävande svar. Alla gånger har han hänvisat till pågående remissarbete och planerat samråd. Jag kan ställa samma fråga till Birger Rosqvist, som förhoppningsvis har goda kommunikationer med både departementet och det egna partiet: Vilken tidsplan ser Birger Rosqvist i dag som den realistiska? Man kan naturligtvis säga att det inte spelar så stor roll om det dröjer ett år mer eller mindre. Men jag påstår att det gör det förvisso. Det kan ha betydelse för etablering eller inte etablering av ett företag, för investering i Sverige eller investering utomlands. Jag har respekt för att socialdemokraterna behöver diskutera frågan, men vi är faktiskt inne på det andra århundradet nu. Om vi skall fortsätta att diskutera frågan tills socialdemokraterna är eniga, är jag övertygad om att vi får hålla på i 100 år till.
Fru talman! När vi behandlade frågan om Öresundsförbindelser här i kammaren för ett år sedan, närmare bestämt den 19 november 1986, deltog också Birger Rosqvist i debatten, då som ledamot i trafikutskottet, nu är han ordförande. Birger Rosqvist avslutade den gången sitt inlägg med följande ord: ”Märk väl! Utskottet använder inte benämningen fasta förbindelser — ordet fasta ströks vid justeringen av betänkandet i utskottet.” Jag bara konstaterar att majoriteten i utskottet inte heller den här gången tar ställning för en bro. Man talar enbart om Öresundsförbindelser, inte om fasta förbindelser. Därmed är det i varje fall inget ja till en bro.

Fru talman! Ulla Tillander drar fram ganska underliga exempel, måste jag säga. Jag har naturligtvis inte förordat någon broförbindelse direkt mellan Göteborg och exempelvis London. Men en fast förbindelse över Öresund kommer på sikt att bidra till fasta förbindelser även med London — fast på annat sätt. Man får goda kommunikationer i hela Europa. Jag tror att den här lösningen måste komma till stånd inom en ganska snar framtid, för att vi skall kunna utvecklas som industrination — det är väl också Ulla Tillanders mening.

Fru talman! Vi har klart uttryckt i vårt särskilda yttrande att vi inte på något sätt vill motsätta oss en viss förskjutning av beslutet.

Fru talman! Om man nu skulle satsa på en tunnel, finns det faktiskt underlag också i fortsättningen för färjetrafik, inte minst när det gäller godstransporter. Både åkeribranschen och Transportarbetareförbundet har förordat en fortsatt satsning på utbyggnad av just färjetrafiken. Men man måste också vara medveten om att man, om allt för omfattande miljöoch kostnadsaspekter tas med i bilden, inte kan bortse från dessa aspekter. Det innebär också att man måste vara beredd att säga nej till en fast förbindelse.